Fru talman! Jonas Andersson har frågat mig vilka slutsatser jag drar av att allt fler kommuner, med hänvisning till islamistkopplingar, väljer att problematisera och dra in ekonomiskt stöd till studieförbund som fortsatt tar emot miljontals kronor om året i statsbidrag från Folkbildningsrådet. Jonas Andersson har även frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stoppa islamistkopplade studieförbund från att ta emot statsbidrag avsedda för folkbildning. Jonas Andersson har även ställt en skriftlig fråga som jag besvarat den 16 september. Fru talman! Jag vill betona att statliga medel uteslutande ska gå till det de är avsedda för. Jag och regeringen har varit tydliga med att inga offentliga medel ska gå till antidemokratiska miljöer. Jag vill understryka att de medel som betalas ut till studieförbund ska bidra till att uppfylla statens syften med statsbidragen. Folkbildningsrådet har enligt lag fått uppgiften att pröva frågor om fördelning av det statliga stödet till folkbildningen. Vilka beslut som fattas av kommuner kan jag som minister inte uttala mig om, men redan nu vidtas åtgärder för att säkerställa att det statliga stödet till folkbildningen används som det är avsett. Demokrativillkorsutredningen har lämnat ett betänkande som har remitterats och som för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Betänkandet innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Förslagen omfattar även förordningarna om statsbidrag till folkbildningen. I beslutet om riktlinjer för Folkbildningsrådet 2020, när det gäller fördelningen av statsbidraget, har regeringen angett att rådet i samband med redovisningen av 2020 års verksamhet ska lämna en fördjupad bedömning av det så kallade demokratisyftet, som anger att statsbidraget ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. På Folkbildningsrådets senaste styrelsemöte den 9 september fattades beslut som innebär att statsbidragsvillkoren kommer att skärpas och Folkbildningsrådets kansli förstärkas med särskilt fokus på att utveckla kontroll och uppföljningsarbete. Utbildningsdepartementet för en tät dialog med Folkbildningsrådet om detta arbete. Flera åtgärder vidtas för att säkerställa att statsbidraget till folkbildningen används som det är avsett. Jag följer det här arbetet noga. Avslutningsvis kan jag inte nog betona att statliga bidrag till folkbildningen uteslutande ska gå till verksamhet som uppfyller statens syften med bidraget och stärker vår gemensamma demokrati. Allt annat är oacceptabelt.
Fru talman! Tack, Anna Ekström, för svaret på interpellationen! I november förra året deltog jag och ministern i en interpellationsdebatt som också kretsade kring studieförbundet Ibn Rushd och de statsbidrag som det mottar. Jag tänker att det finns anledning att följa upp den debatten, inte minst på grund av det som jag påpekar i interpellationen - att en rad kommuner har börjat dra öronen åt sig och agera mot Ibn Rushd. Detta till följd av de nya kopplingar till islamism som dykt upp. Vid det här laget måste det vara känt av alla som någorlunda satt sig in i vad Ibn Rushd är att förbundet har kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet. Dessa kopplingar finns inte bara i enskilda fall genom diverse personer man bjudit in eller samverkat med, utan de finns på en strukturell nivå. Det är formaliserat. Islamiska förbundet i Sverige, som är medlemsorganisation i Ibn Rushd, är också en del av Federation of Islamic Organisations in Europe, som i sin tur grundades som Muslimska brödraskapets gren i Europa 1989. Kopplingarna mellan Islamiska förbundet och Federation of Islamic Organisations in Europe framgår bland annat genom Islamiska förbundets stadgar, som föreskriver att alla tillgångar från förbundet ska tillfalla Federation of Islamic Organisations in Europe vid upplösning av förbundet. I Ibn Rushds stadgar står något motsvarande - att tillgångarna från Ibn Rushd ska överföras till Islamiska förbundet i Sverige om Ibn Rushd skulle upplösas. Det står också att det var Islamiska förbundet i Sverige som tog initiativet att bilda Ibn Rushd en gång i tiden, närmare bestämt 2001. Det är alltså en klar och tydlig formaliserad organisatorisk koppling mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet. Fru talman! En annan koppling bland många som Ibn Rushd har till Muslimska brödraskapet är via det samarbete som förbundet har med mediehuset al-Jazira, som är Qatarbaserat. al-Jazira är en plattform för Muslimska brödraskapets idéer och även för brödraskapets andlige ledare Yusuf al-Qaradawi personligen. Under Muslimska familjedagarna 2018, som Ibn Rushd anordnade, erbjöds deltagarna en medieutbildning av personal från mediehuset al-Jazira. Tankesmedjan Middle East Forum genomförde en kartläggning av alJazira som presenterades 2019. Där konstaterar man att mediehuset är ett slags språkrör för Qatar och Muslimska brödraskapets variant av islam. Fru talman! Det är helt uppåt väggarna att bidragskranen till Muslimska brödraskapets islamister inte har stängts av för länge sedan. Sverigedemokraterna har länge förespråkat i riksdagen att så ska göras. Vi har lagt fram motioner om att utreda brödraskapets etablering i Sverige, men det är tyvärr inget som regeringspartierna har ställt sig bakom. Det kan jag bara beklaga. Av Anna Ekströms svar på min interpellation kan man få bilden att regeringen har förstått allvaret i detta. Men samtidigt har de myndigheter som regeringen är ansvarig för utökat samarbetet med Ibn Rushd under året som gått. Statens medieråd är en sådan myndighet. Man har samverkan inom ramen för ett uppdrag som myndigheten fått av regeringen om att förstärka medie och informationskunnigheten hos befolkningen. Det är en del av regeringens demokratistrategi, och i det arbetet ingår bland andra Ibn Rushd. Jag tycker att det är både skrämmande och farligt att regeringen inte tar hotet från islamismen på större allvar än så här. I stället göder man den med miljoner i statsbidrag, och man har alltså fördjupat samarbetet med Ibn Rushd genom sina myndigheter. Hur ser regeringen och Anna Ekström egentligen på Muslimska brödraskapet? Är det att betrakta som en legitim intresseorganisation i svensk politik?
Fru talman! I den grundläggande samhällskunskapen i skolan lär vi oss att den svenska modellen är uppbyggd på ett sådant sätt att det är myndigheter eller i detta fall Folkbildningsrådet som fattar beslut om hur man ska tillämpa lagen. Jag får som minister inte uttala mig om enskilda utbetalningsbeslut, och jag är ganska övertygad om att i samma sekund som jag gjorde det skulle en lång rad av riksdagsledamöter - kanske till och med ledamoten Andersson - ställa sig i kö för att anmäla mig till riksdagens konstitutionsutskott. Vad jag däremot vill vara väldigt tydlig med är att de medel som vi gemensamt avsätter till den svenska folkbildningen inte ska gå till verksamhet som försvagar demokratin. Av det skälet har regeringen tillsatt en utredning som varit ute på remiss och som vi nu arbetar med i Regeringskansliet. Vi har sett till att Folkbildningsrådet i sin redovisning till regeringen av hur man tillämpar lagar och bestämmelser ska ge en särskild och fördjupad redogörelse för hur man tillämpar demokrativillkoret. Vi för en tät dialog med Folkbildningsrådet i denna och andra frågor, och jag noterar att Folkbildningsrådet så sent som för någon vecka sedan meddelade att man ska skärpa villkoren och förstärka kontrollen. Jag noterar också, fru talman, att Folkbildningsrådet i en debattartikel i en av våra större tidningar i går meddelade att man har satt igång ett samarbete med polisen för att säkerställa att bidrag inte går till någonting som kan liknas vid organiserad brottslighet. Jag tycker att det är viktigt att den svenska folkbildningen står stark, också i förorten. Men jag tycker att det är precis lika viktigt att de medel som vi via Folkbildningsrådet avsätter till den typen av verksamhet ska gå till det som är folkbildningens syfte: att stärka demokratin, sluta bildningsklyftor och ge människor en möjlighet att påverka sin livssituation till det bättre men också att främja kultur i hela vårt land. I hela vårt land. Med anledning av den diskussion jag hade med Amineh Kakabaveh i den förra interpellationsdebatten är det också viktigt att slå fast att det är svensk lag som gäller här. Svensk lag gäller i hela Sverige och även inom folkbildningen. Men, fru talman, av svensk lag följer också att det är myndigheter och fristående organisationer - i detta fall Folkbildningsrådet - som ska fatta beslut, så hur mycket Jonas Andersson än pläderar för en viss sorts beslut inom ramen för Folkbildningsrådets verksamhet är jag förhindrad att uttala mig om det.
Fru talman! I interpellationssvaret lyfter Anna Ekström fram Demokrativillkorsutredningens betänkande, som bereds hos Regeringskansliet. Jag tycker att det är bra att regeringen ser närmare på detta, och är det så att Folkbildningsrådet självt vidtar olika åtgärder för att komma åt problemet som vi ser är det bra. Sverigedemokraterna välkomnar fler och skarpare förslag för att sätta stopp för att islamister och andra extremister ska kunna få statsbidrag, som i dag. Regeringen har dessvärre varit mycket seg med att agera mot islamisterna, som har lyckats cementera sig som stora bidragstagare i det svenska civilsamhället. Detta inte bara genom staten utan också genom kommuner och regioner. Fru talman! Precis som jag nämner i interpellationen har en rad olika kommuner nu börjat agera mot Ibn Rushd på grund av islamistkopplingarna som jag påtalar. Göteborgs stad är en sådan kommun. Nu i september har man valt att dra in de lokala bidragen till Ibn Rushd. Skälen till det tycker jag är så pass anmärkningsvärda att de är värda att lyfta upp här i kammaren. Ibn Rushd har bland annat valt att samarbeta med den saudiskfinansierade Bellevuemoskén, som sedan länge är ett känt centrum för islamism av värsta tänkbara sort. Det är IS. Det är al-Shabab. Även den medialt kände IS-terroristen Michael Skråmo har predikat i den moskén. Att Bellevuemoskén är sådan framgår av rapporter från Försvarshögskolan som bland annat terrorforskaren Magnus Ranstorp ligger bakom. Några månader innan Göteborgs stad beslutade att dra in bidragen gjorde Eskilstuna kommun det, även där på grund av ideologiska tveksamheter. Även andra kommuner runt om i Sverige har agerat, till exempel Hässleholm och Skurup, och jag tror att fler kommer att följa. Fru talman! Apropå Demokrativillkorsutredningens betänkande som nämnts här i debatten skulle jag vilja citera ur Säkerhetspolisens remissvar på detta, som jag finner mycket intressant och viktigt: "Säkerhetspolisen bedömer att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till extremistmiljöer mottar offentliga medel genom såväl statliga som kommunala bidrag. Sådana organisationer kan bidra till en ökad radikalisering i Sverige och bidra till våldsbejakande miljöers tillväxt. Det är därför av stor vikt att skapa effektiva och rättssäkra verktyg för att säkerställa att sådana organisationer inte erhåller offentliga medel och att bidragsgivande myndigheter har förutsättningar att neka eller återkräva bidrag om det visar sig att kraven inte är uppfyllda. Offentlig verksamhet ska inte finansiera antidemokratiska krafter och därigenom bidra till extremistmiljöernas fortlevnad eller tillväxt." Med anledning av detta vill jag fråga: Delar Anna Ekström Säpos problembeskrivning att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till extremistmiljöer mottar offentliga medel genom statliga bidrag och att detta kan bidra till radikalisering och våldsbejakande miljöers tillväxt? Om hon gör det, varför agerar regeringen så segt gällande folkbildningspolitiken när fallet Ibn Rushd mycket väl stämmer in på det som Säpo beskriver?
Fru talman! Jag vill drista mig till att påstå att det inte finns någon värre fiende till antidemokratiska krafter än en väl fungerande folkbildning. En öppen folkbildning där människor träffas och inom studiecirkelns ram bildar sig själva och varandra har byggt Sverige mycket starkt genom årtiondena. Detta är en modell som har tjänat oss mycket väl. Men för att den modellen ska fungera gäller det att bidragen går till det de är avsedda för. Jag har i den här och den förra interpellationsdebatten redogjort för ett flertal olika initiativ som regeringen har tagit, men också berättat om initiativ som har tagits av Folkbildningsrådet. Det är helt avgörande att folkbildningens pengar går till det de ska gå till. Därom ska det inte råda någon som helst tvekan. Jonas Andersson läser högt ur Säpos remissvar till Demokrativillkorsutredningen. Jag noterar med intresse att också Säpo ställer sig positivt till att regeringen arbetar med demokrativillkoret. Jag skulle vilja fästa Jonas Anderssons uppmärksamhet på ett annat remissvar, som jag tyvärr inte kan läsa innantill från; jag har det inte framför mig. Det är det remissvar som Säpo lämnade på det förslag om ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning som regeringen skickade ut på remiss. Säkerhetspolisen slog där mycket tydligt fast hur viktigt det är att detta område regleras. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Jonas Andersson: Kommer Jonas Andersson och Sverigedemokraterna att lyssna lika mycket på Säpos remissvar när det gäller frågan om religiösa friskolor? Det är en fråga där Sverigedemokraterna helt och hållet har ställt sig på de religiösa skolhuvudmännens sida.
Fru talman! Jag tror inte att någon kan betvivla att Sverigedemokraterna tar hotet från islamismen på allvar. Vad Säpo säger är självklart mycket viktigt för oss. Det är också därför jag när det gäller folkbildningspolitiken påpekade att jag inte tycker att regeringen alls har tagit denna fråga på allvar, exempelvis när det gäller Ibn Rushd. Men nu är det dags att stänga av bidragskranen till islamisterna. Islamister ska inte ha en enda skattekrona till. Det finns hur mycket fakta som helst på bordet när det gäller Ibn Rushds kopplingar till islamism och till Muslimska brödraskapet. Trots detta går det mycket sakta för regeringen att sätta stopp för bidragsregnet i mångmiljonklassen över Ibn Rushd. Om Folkbildningsrådet inte klarar av att fatta de beslut som krävs måste ju regeringen och Anna Ekström agera. Annars fortsätter miljonregnet över islamisterna till stor skada för det svenska samhället. Fru talman! Jag vill hävda att problemen med islamism inte hade varit i närheten av så utbredda som de är i Sverige i dag om det inte vore för denna regering och tidigare regeringar. De har via myndigheterna pumpat in enorma summor i olika organisationer i civilsamhället, som Ibn Rushd. Dessa organisationer lever därmed närmast uteslutande på skattemedel, så detta är i väldigt hög grad ett politiskt skapat problem. Vi hade alltså varit utan en rad olika islamistorganisationer och organisationer med kopplingar till islamister om inte så hade skett. Jag menar att regeringens folkbildningspolitik har havererat. Sverigedemokraternas linje är däremot att islamister inte ska ha en enda krona till, och det finns inga undantag från detta. Jag vill fråga, generellt sett: När så många islamistkopplingar kommer fram hos en organisation som får tiotals miljoner kronor i statsbidrag om året och ansvarig myndighet börjar granska detta närmare, är det inte då dags att frysa utbetalningarna tills man förstår vad det är som händer och vad man håller på med? Ser inte Anna Ekström en risk för att islamister annars tillskansar sig ytterligare miljoner av skattebetalarnas pengar?
Fru talman! Jag ber verkligen fru talmannen om ursäkt för att jag tjatar, men än en gång: Den svenska modell som vi har för vår förvaltningspolitik, som har tjänat oss väl genom årtiondena, förbjuder mig att ha synpunkter på hur myndigheter, i detta fall Folkbildningsrådet, fattar beslut med stöd av lag. Så jag varken får eller kan ge mig in i diskussioner om enskilda bidragsmottagare. Jag noterar att Folkbildningsrådet så sent som alldeles nyligen har gått ut och berättat att man skärper villkoren för bidragsgivningen och förstärker kontrollen. Jag noterar att Folkbildningsrådet så sent som för några timmar sedan berättade att man samarbetar med polisen för att se till att pengarna inte går till fel saker. Detta är viktigt. Folkbildning är, som Olof Palme sa, demokratins vapensmedja. Olof Palme sa också en gång att Sverige är en studiecirkeldemokrati. Sveriges välstånd har byggts av människor som tillsammans har bildat sig i studieförbund och på folkhögskolor. De pengar som vi ger till studieförbund och folkhögskolor går till ett viktigt ändamål. De går till människors förkovran och till att stärka demokratin, sluta bildningsklyftor och ge människor chans att påverka sin livssituation. Och de går till att stärka kulturen i hela vårt land. Inte ett öre ska gå till antidemokratiska verksamheter. Jag får tacka för debatten och försäkra Jonas Andersson och alla andra som lyssnar att det arbete som regeringen gör för att stärka folkbildningen innefattar inte bara att se till att det finns goda medel till den fina verksamhet som bedrivs utan också att se till att det finns medel till kontroll och uppföljning så att pengarna inte hamnar fel.